Herr talman! Bara det faktum att vi här för denna diskussion tror jag kommer att bidra till att det blir lösningar som harmonierar med den vikt som jag hör att statsrådet nu lägger i dessa frågor. Redan när ansvarspropositionen presenterades protesterade folkpartiet mot den beskrivning av den här enhetens arbetsuppgifter som gjordes där. Vi påpekade redan där att enheten är betydligt mer omfattande än vad som framgår av propositionen. Jag fick då den uppfattningen att det var meningen att den här enheten skulle hållas samman och att det även i fortsättningen skulle finnas en sådan här sammanhållen enhet inom den enhet på det nya skolverket som heter skolutveckling. Har jag missuppfattat detta? Det var min första fråga. När det gäller rationella och effektiva lösningar i organisationsfrågan ställer jag upp till 100 %. Jag ifrågasätter däremot om man från utredningens sida har försökt att ta till vara den erfarenhet och den kompetens som finns i nuvarande MINV för att skapa dessa rationella lösningar.

Herr talman! Vi har de lagar som vi har bestämt oss för. I detta fall är det efter en överenskommelse mellan folkpartiet och socialdemokraterna. När det gäller tolkningen av lagarna ankommer det inte på regering och riksdag att göra dem, utan på de myndigheter som är avsedda för det ändamålet. Jag kommer inte heller denna gång att sätta något betyg på den tolkning som gjorts av länsskattemyndigheten i Östergötland. Anser man att det är fel på de lagar som vi har stiftat kan man yrka på att de lagarna ändras. Tills vidare gäller dessa lagar, och då får vi acceptera att myndigheterna efter bästa förmåga tolkar dem. Vi har en besvärsmöjlighet i det här landet som kan utnyttjas om man inte är nöjd med den tolkning som har gjorts.
Herr talman! Det är synd att man skall behöva gå den vägen. Regeringen har alla möjligheter att ta initiativ i olika frågor. Vi får mängder med förslag och propositioner från regeringen. I det här fallet är det fråga om en misstolkning eftersom det över huvud taget aldrig har diskuterats att dessa byggnader inte skulle betraktas som museiverksamhet. Jag vädjar därför till statsrådet att ta ett initiativ i den här frågan för att riksdagens intentioner inte skall bli förspillda i det här fallet.
Herr talman! Jag har förståelse för att Lola Björkquist känner ett stort engagemang för kulturminnesmärken i Vadstenatrakten, och de är säkert av stort värde. Men jag vill även understryka att när vi fattar beslut om skattelagstiftningen kan det inte utformas utifrån det individuella fallet. Lagarna har en generell karaktär, och ändras lagarna får det med all säkerhet konsekvenser på en mängd andra områden, inte bara i det här enskilda fallet i Vadstena. När man överväger sådant måste man mycket noga analysera vilka effekterna blir. Vi har liknande situationer på en rad andra platser i landet. Som jag också påpekade i mitt inledande svar skulle vi, om vi ändrade på lagen i det här avseendet, snabbt få en rad nya gränsdragningsproblem gentemot annan i dag skattepliktig visnings och guideverksamhet. Det går inte att diskutera detta som om det gällde ett enskilt fall, utan det handlar faktiskt om generella förändringar av skattelagstiftningen.
Herr talman! Jag diskuterar inte det här som ett enskilt fall. Jag anser att om det är flera som har gjort den här tokiga tolkningen av vad riksdagen avsåg måste man verkligen ta ett initiativ. Om det är den enskilda länsskattemyndigheten som har misstolkat intentionerna kan man ju överklaga från Vadstena kommun, men jag misstänker att man kanske har tolkat det här litet olika på olika håll. Då skulle det vara bra om regeringen såg till att det blev nya och bättre anvisningar.

Herr talman! Tidningen Arbetet innehöll den 24 november förra året en artikel med rubriken Dom skulle låst in min son när han var 13 år. Artikeln refererade en mors synpunkter på myndigheternas agerande i samband med att hennes son begått brott. Modern var bitter över att myndigheterna inte haft laglig möjlighet att reagera på sonens brottslighet i ett tidigare skede. Hon ansåg t.o.m. att sonen borde ha satts i häkte redan när han var Jag citerar ur artikeln: ''Värsting eller ej. För första gången hamnade 18-årige Glenn i häkte. -- De skulle låst in honom när han var 13, säger hans egen mamma. Mamman står i snålblåsten och huttrar utanför tingshuset i Hässleholm. Det är paus i en fyra dagar lång rättegång. Sonen är en av åtta åtalade ynglingar som sammanlagt gjort sig skyldiga till ett 50-tal olika brott. Nu väntar han på domen. -- Felet tycker jag är att polisen aldrig fick lov att ge mig hjälp när Glenn skulle fattat vad han gav sig in på, säger mamman och torkar bort en tår. -- De skulle ha satt honom i häkte ett par dar när han var 13 år. Då hade han fattat!'' Det här låter hårt för att komma från en mor. Samtidigt är det ingen tvekan om att det var så hon kände. Det är inte heller av någon annan orsak än omtanke som hon reagerar på det här sättet även om hon går väldigt långt. Hon menar ju att man kunde ha stoppat sonens utveckling mot ytterligare kriminalitet om man bara ingripit i tid. Den här mamman är inte den enda som reagerat så här. I åtskilliga andra sammanhang har det varit samma tongångar: Varför görs ingenting innan det är för sent? Å andra sidan hör man ibland uttalanden om att det ''hör till'' att unga människor begår brott och att detta inte är särskilt oroande, eftersom de unga i allmänhet blir lugnare när de blir äldre. Det finns de som hävdar att ungdomsbrottsligheten har minskat under de senaste 10--15 åren och att den kvarvarande delen av denna typ av brottslighet i själva verket är ett slags sundhetstecken, eftersom det är genom ungdomens brott mot regler och normer som samhället utvecklas. Man kan naturligtvis ha olika uppfattningar om hur samhällsutvecklingen bör ske. Men en sak vill jag bestämt slå fast. Varje försök att bagatellisera ungdomsbrottsligheten är ett försök att försvara regeringens misslyckade kriminalpolitik, vilket bara kan slå tillbaka mot samhället självt, mot medborgarna och mot de ungdomar som vi har skyldighet att skydda. De som bagatelliserar ungdomsbrottsligheten grundar sig ofta på den officiella statistiken över ungdomar som misstänkts eller lagförts för brott. Jag vill emellertid hävda att det inte går att uttala sig om den faktiska ungdomsbrottsligheten enbart mot bakgrund av denna statistik. Det är visserligen på det sättet att statistiken ger vid handen att ungdomsbrottsligheten i Sverige ökade mest under 1950 och 1960-talen och att siffrorna planade ut under 1970-talet. Men detta torde bero på andra faktorer än att ungdomsbrottsligheten rent faktiskt minskat. Det handlar ju också i stor utsträckning om hur denna beräknas. Jag vill i det sammanhanget nämna följande. 15--19 år av samtliga misstänkta personer mycket kraftigt. Men detta berodde inte på någon minskning av brottsligheten som sådan. Anledningen var i stället att man vid den tidpunkten gjorde en omläggning av de statistiska rutinerna. År 1987 började man nämligen redovisa misstänkta personer efter den ålder de uppnår under året då de registreras och inte som tidigare den ålder den misstänkte hade då han begick brottet. Det som talar för att ungdomsbrottsligheten har ökat under de senaste åren är följande. För det första har brottsligheten sträckt sig allt längre ned i åldrarna. Sådant som 16-åringar gjorde för 25 år sedan görs i dag av 13-åringar -- inte för att dagens 13-åringar i och för sig skulle vara mer brottsbenägna än de som var 13 år i mitten av 1960 talet, utan helt enkelt därför att dagens ungdom i de flesta avseenden är mer företagsam än gårdagens ungdom. Eftersom det inte finns någon fullständig registrering av 13-åringars brottslighet -- polisen får ju inte registrera ungdomar som begått brott före 15 års ålder -- ger inte dagens brottsstatistik en riktig bild av verkligheten. Ungdomsbrottsligheten är alltså sannolikt mer utbredd än vad statistiken visar. För det andra har brottsligheten som helhet ökat kraftigt under de senaste åren. Om detta inte också skulle ha inneburit en ökning av brottsligheten bland ungdomar i de lägre tonåren skulle vi ha fått ett helt nytt kriminologiskt fenomen, nämligen att huvuddelen av brottslingarna numera skulle inleda sin brottsliga bana i äldre år, alltså i de övre tonåren och därefter. Man behöver emellertid bara sätta sig som åhörare i en svensk rättssal för att förstå att så inte är fallet. När personalia genomgås för en person som är åtalad för första gången visar det sig allt som oftast att det inte är vederbörandes första brott som är uppe till prövning utan bara det senaste i en lång rad brott som inletts redan i de lägre tonåren. För det tredje har nedrustningen av den svenska polisen under 1980-talet lett till att en mängd brott inte kunnat utredas. Många gånger har detta gällt just ungdomsbrott. Skälet är att denna typ av brottslighet ofta begås i stora gäng eller i vart fall är så sammanflätad att ett enda ungdomsmål inte sällan kan innefatta upp till 50--60 misstänkta personer. Det säger sig självt att detta leder till stora utredningsproblem. Ofta har man försökt lösa dessa genom att avsluta utredningarna i ett så tidigt skede att de inte sväller ut alltför mycket. I sin tur har detta lett till att en mängd brott förblivit outredda. Många ungdomar har därigenom också undgått att bli föremål för utredning. Det har skett samtidigt som polisen i och för sig prioriterat ungdomsbrotten. Prioriteringarna innehåller ju inte några föreskrifter om när man skall avsluta en utredning, bara att ungdomsmålen skall handläggas framför vissa andra mål. Men polisens bristande resurser har alltså i praktiken tvingat fram dessa begränsningar. Allmänt sett kan man konstatera att ungdomsmålens karaktär förändrats under de senaste åren. Framför allt gäller detta misshandelsbrott. Cynism och brutalitet framträder numera i ökad omfattning. Knivar och andra farliga vapen kommer ofta till användning. Man nöjer sig inte längre med att slå omkull sitt offer, utan man ställer sig nu också och sparkar offret i ansiktet och på kroppen. När vissa djur slåss och det ena djuret ger upp, så lägger det sig ned och blottar halsen för att visa sin underkastelse. Det vinnande djuret gör då inte något mer. Människan har alltså på den här punkten börjat visa sämre stil än djuren. Herr talman! Utskottsmajoriteten har ställt sig bakom de lagändringar som föreslås i proposition 1990/91:86, men har samtidigt avvisat flera motionsförslag med hänvisning till den s.k. ungdomsbrottskommitténs arbete. Det är emellertid inte sannolikt att denna kommitté kommer att lägga fram något slutförslag förrän hösten 1992. Ytterligare minst ett år kommer dessutom säkert att förflyta innan förslaget kan mynna ut i en proposition -- om det nu blir någon sådan över huvud taget. Vi är då framme vid hösten 1993 eller våren 1994. Eftersom det gäller en så viktig fråga som ungdomsbrottsligheten vore det oklokt att vänta så länge innan ytterligare åtgärder vidtas. Det är högst angeläget att inte förlora någon tid i kampen mot ungdomsbrottsligheten. Det är ju dagens ungdomsbrottslingar som kommer att bli morgondagens vanebrottslingar. En del frågor på det här området bör därför handläggas med största skyndsamhet. Inte minst gäller detta frågan om registrering av ungdomar under 15 år som begått brott. I flera olika sammanhang, bl.a. från polishåll, har en möjlighet till sådan registrering bedömts som ytterst värdefull. Lagens goda syfte, att bl.a. förhindra upprepad brottslighet, förfelas genom att ingen registrering får förekomma hos polisen. När en person under 15 år återkommer för nya brott, saknas ju för närvarande uppgifter om hans tidigare brott, brottskamrater, förhörsledare, föräldrar, kontaktmän etc. Detta försvårar polisens arbete och minskar effektiviteten. Riksdagen borde därför ställa sig bakom inhämtande och registrering av den här typen av uppgifter beträffande ungdomar under Om polisen ges tillstånd att registrera lagöverträdare som är under 15 år, blir det också möjligt att upprätta en fullständig statistik över brott som begåtts av minderåriga ungdomar. I dag har vi inte någon sådan statistik, vilket naturligtvis är en stor nackdel när man diskuterar vilka åtgärder som skall vidtas mot ungdomsbrottsligheten. Om man inte känner till omfattningen av brottsligheten, är det naturligtvis svårt att vidta rätta åtgärder. Förslaget om registrering hos polisen av lagöverträdare under 15 år ger upphov till frågan huruvida man inte också bör ge föräldrar möjlighet att ''registrera'' vad deras barn och ungdomar haft för sig. Våldskommissionen har föreslagit att det i lagen skall införas en bestämmelse av innebörd att polisen alltid skall meddela föräldrar till ungdomar under 18 år om sådana missförhållanden som polisen iakttar i sin verksamhet men som i och för sig inte är av den karaktären att ett ingripande är motiverat. Detta är enligt moderat mening ett bra förslag. Genom en sådan underrättelseskyldighet ges ju den unges föräldrar möjlighet att på sitt sätt ''registrera'' vad deras barn och ungdomar haft för sig. Alternativet är ju att föräldrarna inte får någon underrättelse alls och därmed inte heller vet något om sina barns förehavanden. Justitieministern säger i den tidigare nämnda propositionen att det enligt gällande rätt inte finns något hinder för polisen att underrätta föräldrar om de iakttagelser som gjorts i polisverksamheten och att någon särskild lagreglering därför inte är nödvändig. Dett är i och för sig riktigt. Men för att det här skall fungera tror jag nog ändå att man bör skriva in en sådan här skyldighet i lagen. Våldskommissionens förslag i denna del bör därför genomföras. Herr talman! Familjen har en avgörande roll när det gäller att förhindra att unga människor begår brott. Familjens betydelse för tryggheten och den personliga utvecklingen från barn till vuxen är grundläggande. Föräldrarna måste alltid ha huvudansvaret för att barn och ungdomar skall lära sig att visa respekt för andra människor. Att barnen får handlingsmönster och lär sig att ta ansvar för sig själva och sina medmänniskor är bästa vägen att förebygga brottslighet. Familjens ställning måste således stärkas och föräldrarna ges vidgade möjligheter att själva bestämma över sina villkor. Föräldrarna måste ta ett ökat ansvar för barnens utveckling och ges bättre möjligheter att svara upp mot detta ansvar. Möjligheterna att välja om en eller om båda föräldrarna skall yrkesarbeta är därvid av stor betydelse. I detta sammanhang bör observeras bl.a. de möjligheter som införandet av vårdnadsbidrag innebär. Minst lika viktig är möjligheten att välja skola och boendeform. Även skattesystemets utformning är av betydelse. Också här måste förändringar företas i det rådande systemet i syfte att öka familjens valfrihet. Föräldrarna måste i större utsträckning än vad som sker i dag betraktas som en resurs i det brottsförebyggande arbetet. En trygg barndom är den bästa garantin mot att människor skall hamna i missbruk, kriminalitet eller annan social misär. Föräldrarna utgör en kraft i det godas tjänst som ingen offentlig sektor någonsin kan ersätta. När det gäller handläggningen av ungdomsmål utgör de långa handläggningstiderna ett särskilt problem. Det föreskrivs i lagen att domstolen skall behandla brottmål med unga lagöverträdare inom 14 dagar från det att åtal väckts. Däremot finns det ingen tidsgräns som avser själva förundersökningen. Då gäller endast ett allmänt krav på att utredningen skall bedrivas skyndsamt. Det innebär att en polisutredning kan pågå under lång tid, samtidigt som många unga hinner fastna i kriminalitet. Detta är otillfredsställande. Det är inte ovanligt att det dröjer upp till ett halvår innan polisen hinner utreda brott av en ung människa och åklagare tar ställning i åtalsfrågan. Eftersom det är särskilt viktigt med snabba reaktioner när det gäller unga människor, bör det införas en tidsgräns även beträffande förundersökningen i ungdomsmål. Målsättningen bör vara att undersökningen skall vara avslutad inom en månad från brottet om gärningsmannen är under 21 år. Naturligtvis måste undantag kunna göras vid särskilt omfattande utredningar, t.ex. i fråga om brott där stora gäng är inblandade. En annan åtgärd som kan vidtas för att få en snabbare reaktion mot ungdomsbrotten är införandet av jourdomstolar, till en början på försök. Sådana domstolar skulle beträffande vissa typer av brott kunna innebära att reaktionen följde praktiskt taget i direkt anslutning till brottet. Jourdomstolar skulle lätt kunna utvecklas ur den basorganisation som tillskapats i syfte att under jourtid handlägga häktningsfrågor. Men om det skall vara någon mening med jourdomstolarna, måste den dom som avkunnas där också snabbt kunna effektueras. Detta aktualiserar frågan om en ny påföljd för ungdomar. De s.k. § 12-hemmen är ju inte någon påföljd i egentlig mening. § 12-hemmen är sociala inrättningar där den unge t.o.m. skrivs ut om han är svårhanterlig. Detta har för övrigt satts i system av många ungdomar som omedelbart efter inskrivningen börjat missköta sig på sådant sätt att de blivit utskrivna. Om en ung människa placerats på en institution skall denna vistelse självfallet inte avbrytas bara därför att den unge fortsätter att begå brott, t.ex. hotar personal eller slår sönder inredning på institutionen. Tvärtom visar ju sådana handlingar att behovet av institutionsplacering är väl motiverad. Enligt moderat uppfattning bör det endast finnas tre typer av påföljder: böter, villkorligt fängelse och fängelse. För ungdomar som dömts av domstol bör dock en särlösning införas. Dessa ungdomar bör tas om hand på särskilda institutioner som drivs av kriminalvårdsstyrelsen. Varken våldskommissionen eller de som motionerat i den här frågan har föreslagit någon särskild benämning på denna typ av institutioner. Tills vidare har de fått heta ''särskilda ungdomshem''. Själv skulle jag kunna tänka mig att kalla dessa institutioner för ungdomsvårdsfängelse. Detta namn skulle vara ett uttryck för att ifrågavarande institutioner, i likhet med andra påföljder, skall vara förenade med ett visst mått av obehag, samtidigt som de skall innehålla ett vårdmoment. Vård är ju annars något som enligt moderat mening bör utmönstras ur påföljdssystemet, eftersom det inte är någon naturlig reaktion på brott; vård bör ges till människor som är i behov av det oberoende av om de begått brott eller ej. Men eftersom unga människor fortfarande befinner sig i utveckling, måste de trots allt behandlas med varsamhet. Kombinationen av jourdomstolar och en ny påföljd för unga lagöverträdare skulle ge möjlighet till snabba omhändertaganden av ungdomar som begått allvarliga brott. Några särskilda ungdomshäkten, som ibland lanserats i den kriminalpolitiska debatten, skulle därmed inte behövas. När det slutligen gäller personer under 21 år finns det i dag vissa restriktioner mot att döma till fängelse. För brott som någon begått innan han fyllt 18 år får rätten döma till fängelse endast om det föreligger särskilda skäl. För brott som någon begått efter det att han fyllt 18 år men innan han fyllt 21 år får rätten döma till fängelse endast om det med hänsyn till gärningens straffvärde eller annars finns särskilda skäl för det. Det är befogat med inskränkningar då det är fråga om att döma personer under 18 år till fängelse. Men det saknas anledning att ha denna begränsning för 18--21-åringar. Här bör man kunna säga att den som är 18 år och myndig bör svara för sina handlingar fullt ut. Det finns ju dessutom alltid en möjlighet till straffnedsättning för personer under

Herr talman! Krister Skånberg påstår att vi moderater förespråkar något slags vedergällning. Det är ett oriktigt påstående. Krister Skånberg måste lära sig att skilja på begreppen. Vad moderata samlingspartiet säger i sitt kriminalpolitiska program är att lagens främsta syfte skall vara att avhålla människor från att begå brott. Det är inte någon vedergällningsideologi. Möjligen skulle man kunna kalla den en avskräckningsideologi.

Herr talman! Vi ser alla allvarligt på ungdomsbrottsligheten. I centrum har under senare år stått de åtgärder som har vidtagits med anledning av att unga begår brott. Men när jag nu hör Jerry Martinger presentera sin syn på ungdomarna och de åtgärder som skall vidtas för att stödja dem, då blir jag rädd. Jag blir rädd för att moderaternas avskräckningsideologi skrämmer mer än gör nytta för våra ungdomar. Som så ofta i debatten lyfter Jerry Martinger fram bara det som går snett. I själva verket finns det på många orter i landet väl fungerande metoder och former för ett effektivt brottsförebyggande arbete bland ungdomar. Det är ett arbete som präglas av engagemang samt samverkan mellan myndigheter och frivilliga krafter. Det är ett arbete som ger ett välbehövligt stöd till de ungdomar som tidigare har svikits av vuxenvärlden. Det behövs ett stöd till nytänkande och information om framgångsrika metoder. Medel för detta ställs till förfogande på civildepartementet för stöd till utsatta ungdomar och utvecklande av nya former av förebyggande åtgärder. I fråga om unga är det ovärderligt med goda förebyggande åtgärder. Ju längre man kan komma med det förebyggande arbetet, desto mindre måste man ägna sig åt vad som måste göras när brott har blivit begångna. Det är för oss alla angeläget att barn och unga växer upp under trygga och goda förhållanden. Skolan, socialtjänsten och andra myndigheter måste samarbeta med hemmen och sörja för att de unga som riskerar att utvecklas ogynnsamt får det stöd som de behöver. Barn och unga som har gjort sig skyldiga till brott tillhör ofta den grupp som har ett särskilt behov av stöd eller hjälp. Eftersom det är rättsväsendet som svarar för reaktionerna när det gäller de unga lagöverträdarna, finns det ett särskilt behov av samordning med socialtjänsten, som står för stöd och hjälp. De problem och brister i hanteringen av ungdomsbrottsligheten som har framkommit har resulterat i att en parlamentarisk utredning tillsatts. Denna ungdomsbrottsutredning har fått i uppdrag att genomföra en samlad utvärdering av socialtjänstreformens betydelse för behandlingen av unga lagöverträdare och att i samband med detta mera förutsättningslöst överväga i vilka former och på vilket sätt det allmänna bör ingripa när unga begår brott. Huvuduppgiften skall vara att undersöka om den nuvarande fördelningen av uppgifter mellan socialtjänsten och rättsväsendet är väl avvägd när det gäller unga lagöverträdare och om samordningen mellan myndigheterna kan förbättras. 1988 förbättrades möjligheterna att ingripa snabbt och effektivt mot de unga lagöverträdarna. Samtidigt påbörjades en försöksverksamhet med enklare och smidigare samarbetsformer mellan myndigheterna när det gäller ungdomsärenden. BRÅ har gjort en utvärdering, och denna kommer även att omfattas av ungdomsbrottskommitténs arbete. Vi måste vara tydliga och markera vad som är rätt och fel, tillåtet och otillåtet, samt ställa krav. Det är helt oacceptabelt att unga kan ''straffa ut sig'' och ställa sig utanför samhället och att samhället på detta sätt visar att man har gett upp tron på de unga. Så får det naturligtvis inte vara, utan samhället måste ta på sig ett ansvar. Herr talman! Det får inte vara så att ungdomar lämnas vind för våg. Behovet av en lagändring som innebär att även ungdomar upp till 18 år skall kunna hållas kvar hos polisen har påpekats av såväl polis som socialtjänst. Syftet är att förhindra att ungdomar som befinner sig i skadliga miljöer eller har betett sig på ett sådant sätt att de grips eller blir omhändertagna av polis kommer tillbaka till samma skadliga miljö eller fortsatt brottslig verksamhet så snart de lämnar polisstationen. Ett sådant beteende är förkastligt både för dem själva och för andra. Polisen ges nu möjlighet att hålla kvar den unge, för att se till att han kommer hem eller hämtas av föräldrarna eller någon annan vuxen. I en motion med anledning av propositionen vill vänsterpartiet avslå propositionen med motiveringen att det finns tillräckliga bestämmelser som ger möjligheter för polisen att förvara unga i polisarrest och häkte. Utskottet hävdar att regleringen är nödvändig, om syftet att kunna överlämna den unge till föräldrarna eller annan vuxen skall kunna uppnås. När det gäller förvaringen av unga uttalas det i propositionen att ungdomarna inte skall förvaras i arrest utan i förhörsrum, under bevakning av polis eller annan lämplig tjänsteman. Den unges bästa skall vara vägledande. Moderaterna vill införa i polislagen att polis alltid skall meddela föräldrar till ungdomar under 18 år om missförhållanden. Utskottet gör samma bedömning som justitieministern, att det enligt gällande rätt inte finns något hinder för detta. Herr talman! Justitieutskottets betänkande behandlar också en rad andra frågor som rör unga lagöverträdare. Flertalet av reservationerna berör dessa. Eftersom den tidigare nämnda kommitten, ungdomsbrottskommitten, har till uppgift att behandla dessa frågor tänker jag inte nu beröra de enskilda förslagen i reservationerna. Debatten om detta bör tas vid ett senare tillfälle. I kommittén är de olika partierna företrädda, och de uppfattningar som reservanterna för fram finns det möjlighet att hävda i utredningsarbetet. Jag anser det vore olyckligt att föregripa kommitténs arbete. Det vore också olyckligt att ge pekpinnar och beställningar, som finns uttalat i flera reservationer, och på detta sätt förhindra ett övergripande utredningsarbete, som kommer att ge en samlad analys av problem och lösningar samt förslag till åtgärder för unga lagöverträdare. Utskottet har vid flera tillfällen behandlat frågan om fängelse som påföljd för unga lagöverträdare. I reservationer krävs ett förbud mot fängelsestraff för unga. Moderaterna vill dessutom ta bort särregleringen när det gäller åldersgruppen 18--21 år. Den skall alltså kunna dömas till fängelse som övriga. Utskottet vill nu som tidigare understryka uppfattningen att unga inte skall sättas i fängelse utan att detta bör ses som en sista utväg. Denna fråga uppmärksammas såväl i påföljdsutredningen som av ungdomsbrottskommittén, vilket är en anledning att inte nu ta ytterligare initiativ i frågan. Herr talman! Med hänvisning till det anförda yrkar jag bifall till justitieutskottets hemställan och avslag på reservationerna.

Herr talman! Det är riktigt Birthe Sörestedt att vi moderater har en helt annan syn på kriminalpolitik än ni socialdemokrater. Men man kan ju fråga sig vad den socialdemokratiska politiken har lett till. Birthe Sörestedt, år efter år stått här i talarstolen och protesterat mot moderat och borgerlig kriminalpolitik, har brottsutvecklingen gått alltmer snett. Det anmäls numera över 1,2 miljoner brott -- och de brotten begås under en lagstiftning som är i huvudsak socialdemokratisk. Birthe Sörestedt verkar vara förfärligt rädd för vad hon anser att föregripa ungdomsbrotttskommitténs arbete. Denna rädsla tycks bl.a. gälla det förslag som finns om att kunna registrera ungdomar som har begått brott när de har varit under 15 år. Jag vill då tala om för Birthe Sörestedt att det inte alls är någon märklig nymodighet som vi har kastat in i debatten när vi föreslår en registrering av lagöverträdare under 15 år, så den här frågan skulle inte alls behöva långdras på det sätt som Birthe Sörestedt tydligen förespråkar. Bakgrunden är i korthet följande. Alla åtgärder som polismyndigheterna vidtar som rör enskilda dokumenteras på något sätt. För straffmyndiga personer som är misstänkta för brott upprättas personblad enligt vissa regler. Den s.k. personbladsrutinen är anpassad till automatisk databehandling och ingår som en del i rättsväsendets informationssystem. Genom personbladssystemet tillförs rättsväsendets informationssystem en rad uppgifter, t.ex. sådana som underlättar och effektiviserar polisarbetet. Bl.a. kan statistik över uppklarade brott och misstänkta för brott tas fram maskinellt. Före 1977 gick åldersgränsen för att upprätta personblad vid elva års ålder. Därefter satte man gränsen till straffmyndighetsåldern, dvs. 15 år. Det är bl.a. detta som har fått till följd att polisen numera inte registrerar ungdomar under 15 år. Detta är alltså ingenting nytt. Elva år hade man som gräns på 70-talet -- jag vill understryka detta.

Herr talman! Alla de åtta reservationer som vi i folkpartiet liberalerna har fogat till det här betänkandet har socialdemokraterna och Birthe Sörestedt avspisat med hänvisning till att utredning pågår. Men brottsligheten bland en del unga är nu så hög och för samhället så besvärande att vi inte vill vänta på vad den utredningen kommer att föreslå. Så har också regeringen resonerat, när den lade fram den proposition som vi nu behandlar -- som Birthe Sörestedt säger, på önskan av polis och socialtjänst. Varför inte tillägga att det är också på önskan av den borgerliga oppositionen? Vi har ju länge önskat dessa förändringar. Regeringen ansåg alltså att det var nödvändigt att på ett snabbare sätt än genom kommitténs arbete genomföra en del förändringar. Vi vill gå vidare på den vägen och införa en del ytterligare förändringar utan att invänta kommitténs arbete. Det gäller registrering av unga som begått brott, det gäller föräldranärvaro vid domstolsförhandling, det gäller jourdomstolar, det gäller konfrontation och det gäller ungdomskontrakt. Det är detta som är skillnaden mellan er socialdemokrater och oss i oppositionen. Birthe Sörestedt, vi är ju i andra sammanhang med rätta stolta över det nordiska samarbetet. Varför inte utveckla detta också på det här området, hur man bekämpar brottslighet bland unga? Konfrontation har man tillämpat i Norge och ungdomskontrakt i Danmark. Varför vänta? Varför inte tillämpa dessa norska och danska erfarenheter? Jag är övertygad om att det blir med konfrontationen och med ungdomskontrakten som det har blivit med samhällstjänsten: Till slut får ni ändå gå med på det!
Herr talman! Birthe Sörestedt nämnde mildare behandling för barn i häkten och polisarrester. Men det spelar alltså ingen roll under vilket lagrum som de har tagits in, utan det är själva inlåsningen i den miljön som lämnar negativa spår. I praktiken förekommer när det gäller barn, och i viss mån ungdomar, att celldörren spärras i ett läge så att den kan öppnas några centimeter. Då anser man att man har tillgodosett restriktionen beträffande inlåsning. Behandlingsmässigt innebär förvar av barn och ungdomar i häkten och polisarrester att en person som är misstänkt eller dömd för brott kan behandlas på samma sätt som en person som omhändertagits på grund av berusning eller en ung person som påträffats i skadlig miljö. Enligt de förordningar som finns -- även de eventuella restriktionerna när det gäller ungdomar -- garanterar dessa begränsningar inte någon differentierad behandling. I stället möjliggör de att olika personer behandlas på samma sätt, oberoende av anledningen till att man har tagit barnet i förvar. Jag vill också säga till Jerry Martinger att den där avskräckningsideologin påminner mig om och ger mig anledning att jämföra med husagan, där husfadern hade rätt att misshandla både frun och barnen i avskräckande syfte. Moderaternas och Jerry Martingers recept för att komma till rätta med ungdomsbrottsligheten tycker jag ligger på ungefär samma nivå.
Herr talman! Jag begriper inte alls Berith Erikssons jämförelse med husagan. Hon kan tydligen inte heller skilja på begreppen. Husagan var ju ett typiskt uttryck för vedergällning och inte för det som vi har förespråkat, nämligen avskräckning. Tycker inte Berith Eriksson alls att lagens syfte skall vara att försöka avhålla människor från att begå brott?

Herr talman! Jo, Jerry Martinger, jag anser att lagen skall syfta till att avhålla barn och ungdomar från att begå brott. Men att placera barn och ungdomar i häkte, polisarrest och fängelse anser jag vara ett sätt att skola in dem i en brottslig bana. Barn och ungdomar befinner sig ju i en utvecklingsfas där de söker en identitet. Om de hamnar i häkte eller polisarrest ligger det mycket nära till hands att de identifierar sig som brottslingar. Då motverkar vi vad vi vill åstadkomma, nämligen att avhålla barn och ungdomar från att begå brott.

Herr talman! Visst är det synd att behöva vänta med att vidta åtgärder, något som jag också nämnde i mitt förra anförande. Vi utreder och avvaktar, medan man i andra länder är mer benägen att pröva nya metoder och lära sig av vunna erfarenheter. Om erfarenheterna av nya metoder är goda, då skapas möjligheter att ändra beteendet hos unga brottslingar. Det gäller dock att börja med försök i mindre skala. Någonting som vi däremot kan ta itu med direkt, som finansministern brukar uttrycka sig, är det som jag vill kalla för ovanan att bolla ärenden mellan olika myndigheter. I detta fall gäller det sociala insatser för unga människor. Detta bollande har ofta att göra med att man antingen känner att befogenheterna är oklara, man är osäker på hur man skall förhålla sig, eller också har det ekonomiska orsaker. Man vill inte gärna att den egna budgeten skall drabbas. Detta bollande av ärenden som gäller unga människors framtid och återanpassning till samhället är mycket skadligt. Det ökar naturligtvis risken för att deras brottskarriär fortsätter eller att deras avvikande beteende utvecklas. Men det ökar också riskerna för samhället att senare drabbas av effekterna av detta avvikande beteende och denna fortsatta brottslighet. Vi skulle därför, herr talman, ha mycket att vinna på att behandlingen blev mer konsekvent och att huvudmannaskapet blev mycket klarare. Resurserna måste vara av den storleken att man inte skall behöva snegla på om man har råd att vidta åtgärder. Man skall inte tvingas bolla över ärenden till annan instans som får ta smällen. Vi måste således även i fall som rör brottslighet hantera ekonomin på ett helt annat sätt än nu och se till kommande följder. Snålar man nu, så kostar det mer sedan. I dessa fall kostar det mer i form av lidande både för dem som drabbas av kommande brott och för brottslingarna själva, som också får sina liv förstörda.

Herr talman! Ungdomsbrottsligheten har inte ökat, säger Birthe Sörestedt, och hon låter ganska till freds med det. Poängen för oss är dock att den är för hög. Huruvida den har ökat eller inte är så intressant för oss. Ungdomsbrottsligheten är kort sagt för hög, och därför måste man vidta åtgärder. Det låter på Birthe Sörestedt som om det var en principiell skillnad mellan oss och er, så till vida att ni vill invänta utredningen, vilket vi inte vill. Poängen är emellertid att regeringen inte har velat invänta kommitténs arbete. Det har brunnit i knutarna. Man har redan nu velat vidta åtgärder snabbare. Vi vill gå vidare på den vägen. Den principiella skillnaden är redan borta. Regeringen har själv vidtagit åtgärder utan att invänta utredningens arbete. Varför kan man inte gå vidare på den vägen? Vi vet ju var det onda sitter, och vi kan åtgärda det.
Herr talman! Birthe Sörestedt påpekar att det står att barn under 15 år skall förvaras i ett förhörsrum. Man kan då fråga sig hur ett förhörsrum ser ut i en polisarrest eller på ett häkte. Vad är det egentligen för skillnad mellan om barnet sitter ensamt i ett förhörsrum eller i en cell? När det gäller behandling är det egentligen inte fråga om att man skall göra om barnen. Vi pratar här om att de antingen bara skall sitta i fängelse eller sitta i fängelse med behandling. Det handlar i stället om att försöka ge dessa barn en möjlighet att synas och känna att de duger. De skall kunna bli synliga för omvärlden utan att begå brott, och de skall kunna göra en positiv insats i samhället utan att begå brott. I det här arbetet anser vi i vänsterpartiet att häkten, polisarrester och fängelser inte är användbara för att få barnen på rätt köl igen.
Herr talman! Jag missade att i tid begära replik på det Birthe Sörestedt sade, men jag vill till Birthe Sörestedt säga följande. Vi moderater tror på våra ungdomar, men vi vill ge dem ett rättesnöre här i livet. Vi vill gå in med åtgärder i tid för att de inte skall hamna i missbruk och kriminalitet senare under uppväxtåren. Vi anser att en huvudprincip i kriminalpolitiken måste vara att det följer en reaktion från samhällets sida när en person har begått ett brott. Vi anser också att reaktionen är särskilt viktig när det gäller ungdomar. Det gäller för det första eftersom ungdomarna svarar för en stor del av brottsligheten. Den statistiken är fullständigt klar. För det andra har unga människor i allmänhet outvecklade rättsbegrepp, varför det är nödvändigt att samhället uppställer klara normer och konsekventa handlingsmönster. De unga måste snabbt få en reaktion från samhällets sida när de har begått ett brott, även om det är fråga om en mindre förseelse. Ungdomarna är många gånger medvetna om att de har gjort fel, och de väntar på en reaktion. Om den reaktionen uteblir eller om samhället visar en överdrivet förstående attityd för den unges beteende, riskerar den unge så småningom att hamna i ännu allvarligare kriminalitet eftersom han eller hon fortsätter sin brottslighet. Birthe Sörestedt säger att det inte finns någonting som tyder på att ungdomarna i dag har blivit mera brottsaktiva än de var tidigare. Då kan man fråga sig varför socialdemokraterna tog initiativ till ungdomsbrottskommittén, med alla de direktiv som den kommittén fick. Varför slängde man fram den proposition som vi har att behandla i dag? Varför har man gjort detta om ungdomsbrottsligheten inte har ökat utan tydligen minskat -- vilket Birthe Sörestedt vill försöka framhålla här? Då är det väl inte ett så akut problem att man behöver vidta dessa åtgärder från regeringens sida.

Herr talman! Om man tar allvarligt på ungdomsbrottsligheten, vilket jag tror att ni gör, bör man i väntan på denna kommittés arbete kunna vidta en del enskilda åtgärder -- de som vi har räknat upp. Jag tror att man för de unga lagöverträdarnas bästa skall vidta sådana här åtgärder så att de snabbt, konsekvent och ändamålsenligt kan återföras till den rätta stigen. En del av de saker som vi föreslår har prövats i Norge och Danmark. Varför kan man inte dra nytta av dessa erfarenheter och införa dessa åtgärder här? Vi är inte så annorlunda i förhållande till norrmän och danskar att vi inte kan ta exempelsamlingen från Norge och Danmark med oss och genast vidta åtgärder här i Sverige.

Herr talman! Jag hade begärt replik på det Birthe Sörestedt sade, men jag inser nu att hon och jag kanske inte kommer så mycket längre i den här debatten. En replik skulle bara göra att jag ser mig tvungen att upprepa det jag sade tidigare.

Herr talman! Det blev i alla fall ytterligare en replik till Birthe Sörestedt. Birthe Sörestedt säger att hon är glad över att socialdemokraterna kan fortsätta på den inslagna vägen. Jag hoppas i stället att man inte fortsätter på den tidigare vägen. Det har nämligen varit fråga om en kraftig ökning av brottsligheten sedan socialdemokraterna kom till makten 1982. Per år anmäls nu över 1,2 miljoner brott.

Fru talman! Sture Thun gav ju inte mycket besked om de bakomliggande diskussionerna. Vi fick höra det som står i betänkandet, men det kan vi ju läsa själva före debatten. Det vore intressant att höra varför det är så bråttom. Vilka överväganden görs? Är det detta att man vid en förhandling måste väga för och emot och att man då måste uppge något? Alltså: Vilket är skälet till att det är så bråttom? Varför kan vi inte få se på det här avtalet innan vi tar ställning till om grundlagen behöver ändras eller inte? Om regeringen är absolut säker på att en ändring inte behövs, är inte detta förfarande nödvändigt. Nu har man lyssnat på tunga remissinstanser, som har ansett något annat. Då bör man ta konsekvenserna av det och helt enkelt vänta och se om de farhågor som många har framfört, också här i debatten, besannas. I så fall får man återkomma, antingen med ett grundligare genomarbetat förslag till grundlagsändring eller genom att ta ställning för att vi inte skall ges oss in på detta. Att köpa grisen i säcken på det här viset är uppseendeväckande med tanke på att det gäller så allvarliga frågor. Det vore intressant att få höra hur socialdemokraterna resonerar kring detta, vilken form av signalsystem man begagnar sig av och i vems intresse.

Fru talman! Sture Thun säger att man gör detta för att vara på den säkra sidan. Jag vill påstå att man genom att göra på det här sättet hamnar på den osäkra sidan. Vi har ännu inget avtal att ta ställning till. Även remissinstanserna hade olika uppfattningar och många var mycket negativa. En uppfattning som remissinstanserna var tämligen överens om var just hur de skulle kunna yttra sig över ett avtal som de ännu inte hade sett. Sedan gjorde de det i alla fall och kom fram till olika uppfattningar. En del tunga remissinstanser menade att det ändå behövdes en grundlagsändring, och då ändrade sig regeringen. Det var bra, tycker jag, att man gjorde det. Men varför ändrade man sig inte fullt ut och sade att vi får avvakta. Tydligen är det inte möjligt att utifrån detta material och det vi tror att avtalet skall innehålla ge något klart besked i den här frågan. Det vore mer rimligt att göra så. Det måste finnas någon politisk anledning, Sture Thun, till att man med förbundna ögon gör grundlagsändringar som man inte tror behövs, men som man gör för att vara på den säkra sidan. Varför är det så bråttom?

Fru talman! Det skulle vara mycket olyckligt om Elisabeth Fleetwood inte hade förstått att vi är mycket kritiska i detta sammanhang. Om hon inte hade förstått detta, skulle vi verkligen ha talat för döva öron. Vi är alltså kritiska. Men det är inget självändamål för oss, Elisabeth Fleetwood, att vara kritiska. Det finns en saklig grund för vår kritik. Vi talar utifrån vad vi ser: Den typ av organisation som EG med all säkerhet blir kommer att innebära stora förluster för Sverige som nation och för stora grupper av den svenska befolkningen. Vi gör den bedömningen utifrån en saklig analys. Såvitt vi förstår innebär EG en överstatlig organisation som har ambitionen att bli en europeisk stormakt, där de demokratiska beslutsprocesserna flyttas från den nationella nivån till en överstatlig nivå där länderna inte har särskilt stort folkligt inflytande. Vi vänder oss mot en sådan konstruktion. Det handlar således om en hierarkisk stormaktskonstruktion, som på grund av en total brist på demokrati så småningom kommer att förgöra sig själv innifrån. Det är vad jag tror. Det finns ju exempel i det sammanhanget. Jag tänker då på stormakter som bl.a. på grund av brist på demokrati har rasat samman. Jag menar att demokratifrågan är en central fråga. Det förs en diskussion i Sverige i dag om bristen på demokrati och om att det är svårt att få människor att engagera sig i politiskt arbete, att få människor att delta i sådant arbete. Jag tror nämligen inte att den typen av jätteorganisation som EG blir, där en stor del av besluten flyttas till Bryssel, kommer att verka positivt -- om vi nu vill ha en levande demokrati. Om man gör en sådan analys av EG som vi gör, skall man naturligtvis tala om den. Man skall tala klarspråk om vad EG kommer att innebära. Vill man ha överstatlighet, vill man gå in i ett Europas Förenta stater med en sådan konstruktion som diskuteras i dag, skall man naturligtvis tala om att det är vad man vill. Men bara för att moderaterna tycker att det är det bästa som kunde ske, Elisabeth Fleetwood, är det inte säkert att alla andra tycker det. Människor kan ju ha olika syn på vad som är värdefullt i livet och på vad de vill värna om. Jag är medveten om att människor har olika syn på dessa saker. Det är ju därför som det finns olika politiska partier.

Fru talman! Det är en centermotion som ligger bakom den reservation som Ylva Annerstedt och Hans Nyhage har ställt sig bakom. Vi i centerpartiet är glada över den uppslutningen, men vi skulle naturligtvis ha varit ännu gladare om utskottet som helhet hade kunnat biträda vår underdåniga önskan i motionen. Som Hans Nyhage och Ylva Annerstedt redan har nämnt är detta en segsliten fråga och i sak mycket egendomlig. Jag har erinrat mig att en av de första frågor som jag ställde i riksdagen i början av 70 talet gällde den här saken. Det var en fråga till Krister Wickman. Han lovade att man skulle göra allt man kunde för att svenskar i Schweiz skulle kunna rösta på sedvanligt sätt. Det har alltså gått 20 år, och frågan har ännu inte kunnat lösas, vilket är mycket egendomligt. Den enda förklaring som gavs den gången var att man i Schweiz inte önskade att de djupa dalarna och höga bergen i denna urgamla demokrati skulle genljuda av ständiga valkampanjer. Men syftet har aldrig varit att man skulle driva valkampanjer på utländsk mark. Syftet har varit att svenska medborgare skall kunna avge sina röster på ett så enkelt sätt som möjligt. Jag har pratat med parlamentariker i Tyskland. Det har då visat sig att de inte ens känner till att det är på detta sätt. När jag har upplyst dem om hur det är, säger de att man måste ändra på detta. De frågar: Varför har ingen tagit upp denna sak? Som har nämnts tidigare är det naturligtvis mycket egendomligt att svenska medborgare i benhårda diktarurer runt om i världen har kunnat rösta på beskickningar och konsulat, medan detta är omöjligt i två sedan länge etablerade demokratier. Det är givetvis bra att Schweiz nu äntligen har gått med på att åtminstone brevröstning skall kunna förekomma. Men det är ingen slutlig lösning på problemet. Man skall naturligtvis inte ge denna fråga alltför stora dimensioner, men såsom en principfråga tycker jag att den är viktig. Inte minst i skenet av det samarbete över gränserna i Europa som tidigare har diskuterats borde det vara en självklarhet att medborgare som vistas i andra länder där kan utöva sin demokratiska rätt att påverka representationernas sammansättning i sina hemländer. Jag tycker alltså att regeringen borde skärpa sig. Gör den inte det, får vi ta initiativ från riksdagens sida. Vi har nu tätare och tätare kontakter med parlamentarikerkolleger i Europa och då naturligtvis även i Schweiz och i Tyskland. Gör regeringen ingenting, måste riksdagen handla. Jag yrkar bifall till reservationen.

Herr talman! Det är alldeles uppenbart att myndighetskontakterna har fullständigt misslyckats. Då finns det ingen anledning att fortsätta med dem längre. Man borde ha insett att man efter 35 års misslyckande faktiskt måste försöka någonting annat. Sture Thun sade att 20 000 röster avgavs på detta sätt i föregående val. Vad han glömde att säga är att 13 % av dessa röster underkändes och förklarades ogiltiga. Anledningen är att brevröstningen är så krånglig och en källa till så många felaktigheter. Det är ett synnerligen dåligt sätt att utöva sin rösträtt på. Även om man tillsätter en utredning, som skall studera de valadministrativa frågorna, får det ingen effekt för principfrågan, nämligen att svenska medborgare, även om de befinner sig i ett annat land, skall kunna personligen utöva sina medborgerliga rättigheter vid de svenska ambassaderna och legationerna. Man undviker då den stora procentandel felaktiga röster som inte kan godkännas. Vi har velat medverka till ett bättre och säkrare röstningsförfarande för de svenskar som gör Sverige tjänster utomlands av en eller annan anledning. Då borde den politiska nivån kopplas in, när handläggningen på myndighetsnivå uppenbarligen inte ger någon effekt.

Herr talman! Återigen diskuterar riksdagen skattefrågan. Vi gör det i en tid som kanske kan kallas oredans tid. Sällan har de politiska alternativen varit så svaga eller vaga som nu. Och väljarna reagerar med att se på politiken med det stora vemodet. I opinionsundersökningarna går oprövade alternativ framåt, och rena missnöjesgrupper firar triumfer. Herr talman! Det är mot denna bakgrund vi diskuterar skatteutskottets betänkande nr 17. Men oredan är inte bara en bakgrund till betänkandet, utan jag menar att skattepolitiken också är en viktig orsak till den politiska villervalla som råder. Skatternas grundläggande uppgift är att finansiera och fördela välfärd. Fördelningen sker genom de satsningar som finansieras via skatterna, men också genom principen skatt efter bärkraft, dvs. att de som har mycket får betala en högre skatteandel än andra. Socialdemokraterna har haft en grundläggande tanke om att göra stegvisa förändringar i utjämnande riktning -- steg åt vänster helt enkelt. Målet har varit att bygga folkhemmet. Det är detta som herr Westerberg har kallat ''de små stegens tyranni''. Men med skattereformen blev det tydligt att socialdemokratin slagit in på ett nytt spår: ''de stora klivens strategi''. Och när man tar stora kliv i okänd terräng så kan man ibland sjunka djupt ner. Det är detta som har hänt regeringen Carlsson. Vänsterpartiet och socialdemokraterna gick i valet 1988 till strid mot moderaternas och folkpartiets skattealternativ. Någon socialdemokrat påstod t.o.m. att Westerbergs hjärna var felprogrammerad. Folkpartiet förlorade i valet 1988, men segrade i skattestriden -- tack vare regeringens 180-gradersvändning. Detta är bakgrunden och orsaken till dagens vaga och svaga politiska bild. Skatterna kan utjämna inkomsterna främst på fyra sätt. Socialdemokraterna har nu lyckats med bedriften att nästan helt gröpa ur skattens omfördelande förmåga på tre av dessa fyra områden. 1. Marginalskatterna har sänkts så kraftigt att dagens socialdemokrater har uppfyllt kravet från 2. De indirekta skatterna, momsen och liknande, har breddats till i princip alla områden. Bas och lyxkonsumtion beskattas lika hårt. 3. Socialdemokraterna har sänkt skattesatsen för bolag, så att Sverige nu har Västeuropas lägsta bolagsskatt såväl formellt som i praktiken. På dessa tre punkter har man lyckats med den tvivelaktiga bedriften att ta bort progressionen ur skattesystemet. 4. Kapitalbeskattningen har sänkts, men genom avdragsbegränsningar kommer intäkterna att öka, och det är positivt. Men talet om att alla möjligheter till skatteplanering är stoppade är en ren myt. Det är fortfarande lönsamt för höginkomsttagare att förvandla arbetsinkomster till kapitalinkomster. Högsta marginalskatten på arbetsinkomster är 50 % medan den är 30 % på kapitalinkomster. Denna arbitragemöjlighet finns alltjämt, och det finns många andra undantag. Vi i vänsterpartiet har hävdat att det är lika riktigt att säga att talet om 30 % i enhetlig kapitalbeskattning enligt 30-procentsregeln är lika mycket undantag som regel. Var då skattereformen onödig? Nej, självklart var den inte det. Jag vet att Sverige behövde och att svenska folket ville ha en skattereform. Marginalskatteeffekten var för hög både för låginkomsttagare och för normalinkomsttagare, och högsta marginalskatt inträdde redan på inkomster under 200 000 kr. Den formella progressionen för verkliga höginkomsttagare hade samtidigt urgröpts genom fusk och mygel. Investeringar snedvreds, och inlåsningar och försämrad tillväxt blev följden. Så visst behövdes en skattereform; det var inte tu tal om det. Det krävdes ett nytt skattesystem om skattemoralen skulle kunna upprätthållas. Det behövdes ett nytt skattesystem för att gynna arbete och sparande, ett system som gynnade ekonomisk tillväxt och som gav möjligheter att ta hänsyn till miljökrav. Allt detta var riktigt, men det fanns inga nationalekonomiska behov av eller folkliga krav på att gå från en ytterlighet till en annan. Herr talman! Jag tillhör inte dem som skyller allt som jag ogillar på den onde. Lika litet skyller jag alla problem på skatteomläggningen. Men jag kan sakligt sett konstatera att regeringens reform skapat väl så många problem som lösningar. Herr talman! Vänsterpartiet har redovisat sina grundläggande skatteprinciper i reservation 4, som jag nu yrkar bifall till. Vi hade velat gå i riktning mot en real kapitalbeskattning. Då hade skattesatsen kunnat ökas till 50 % utan olägenheter för sparbenägenheten. Men den 30-procentiga nominella kapitalbeskattning som vi har i dag för med sig problem vid hög inflation. Vi i vänsterpartiet anser att kommunernas ekonomi borde ha vägts in i en samlad skattereform och att kommunerna måste få en vidgad skattebas. Vi anser också att företagsskatten borde ha bidagit till en finansiering av sänkt inkomstskatt. Det skedde t.o.m. i Reagans USA. Vänsterpartiet kommer att fortsätta opinionsbildningen för sina krav. Vi anser att skatteomläggningen skall rivas upp och justeras så att principen skatt efter bärkraft åter kan bli grundläggande. I det korta perspektivet krävs dock några omedelbara justeringar. I en rad reservationer till detta betänkande har vi pekat på beslut som både bör och kan fattas nu. Det gäller bl.a. följande förslag: Inrätta ett nytt skikt i skatteskalan för inkomster över 240 000 kr. Däröver bör statsskatten sättas till 30 %. Det ger ca 60 % i marginalskatt. Slopa grundavdraget för inkomster över 180 000 kr. Det ger mellan 9 och 10 miljarder mer till samhället. 1992. Inför ett strikt ränteavdragstak för ränteutgifter över 100 000 kr. per person. Herr talman! Med detta yrkar jag bifall även till reservationerna 6, 12, 15 och 63. Jag har vidare hävdat att skatteomläggningen har skapat en rad nya problem, och vilka är då dessa? Ja, det största är fördelningsproblemet. Alla vet att många vinner på ''reformen''. Det vore ju konstigt annars när riksdagen inte finansierar skattesäkningen på inkomstsidan fullt ut utan litar till dynamiska effekter. Det är klart att en skattesänkning totalt sett ger ökade inkomster till hushållen. Det vore mycket underligt annars. Alla vet emellertid också att många förlorar på skattereformen. De verkliga förlorarna finner man bland pensionärer med låg pension, ''den ensamma mamman'', studerande och utsatta grupper såsom handikappade. Alla dessa är reformens förlorare. Jag tror inte att Ingvar Carlsson var medvetet cynisk när han från denna talarstol sade att våra pensionärer är värda att nå upp till socialbidragsnivån. Men visst skorrade det illa för de gamla att höra att de efter den stora reformen var värda att leva på socialbidragsnivå. Problemet är således inte att alla förlorar, utan att andelen förlorare är störst bland låginkomsttagarna medan andelen vinnare är störst bland höginkomsttagarna. Klyftorna vidgas. Skatteomläggningen slår dessutom snett ur jämställdhetsperspektiv, då det genomsnittligt är fler män än kvinnor som vinner på skattereformen. Fördelningsfelet är illa nog i sig, men på det kommer följdfel. Jag vill påstå att socialdemokraterna har gjort ett dubbelfel, och det brukar mycket riktigt resultera i förlorad serve. Det har man gjort i skattepolitiken. Skatteomläggningen genomfördes efter ett decennium av omfördelningspolitik till förmån för höginkomsttagarna. Inflationen, lånekarusellen och ''börsboomen'' omfördelade miljard efter miljard. Det gjorde att vanliga löntagare och ekonomiskt svaga grupper blev tveksamma för att inte säga fientligt inställda till momsbreddningar och höjda indirekta skatter. Det gäller särskilt om den nya momsen skall finansiera marginalskattesänkningar, som mest gynnar dem som redan har gynnats under hela 1980-talet. Detta skapar det absurda läget att socialdemokraterna motverkar skattetrötthet bland höginkomsttagare genom att underblåsa tendenser till skatterevolt bland de breda grupperna av skattebetalare. Det är detta som ger grogrund för skattepopulism och ger Ny Demokrati dess framgångar i opinionsundersökningarna. Vad Ny Demokrati har lyckats göra är att med ett moderat budskap fånga socialdemokratiska väljare, och det är socialdemokraterna som har möjliggjort detta. Genom skatteomläggningens momsbreddningar och den kritik detta har skapat försvåras möjligheterna att bruka skatteinstrumentet i den ekonomiska politiken. När ekonomin behöver stramas åt -- och det behöver den ibland -- då är en enkel metod att höja momsen eller arbetsgivaravgifterna. Men när fördelningspolitiken brister och när momsen redan brukas hårt medan inkomstbeskattningen sänks kraftigt, då blir inte det skatteinstrumentet längre operativt. Detta visade sig t.ex våren 1989 när regeringen inte tordes driva kravet på en effektiv åtstramning. Det skall erkännas att mitt parti inte har för vana att driva åtstramningspolitik. Men varför vågade inte regeringen driva frågan till sin spets? Jo, man vågade inte riskera att möta väljarna i ett allmänt val på skattefrågan, och man var inte villig att möta vänsterpartiet i fördelningspolitiken. Därför var man tvungen att så att säga gå värdshus förbi. Det var här som regeringens fall i opinionen började. Det var denna fälla som regeringen grävde och som man själv föll i. Det är denna oförmåga i politiken som har lett till dagens ekonomiska kris. Till yttermera visso har momsbreddningen och de höjda indirekta skatterna registrerats som höjd inflation, med 3 till 4 procentenheter under två år. Det är höga inflationstal som naturligtvis registrerades internationellt. När finanshandlare i London läser sin the Economist och ser att inflationen i Sverige stiger, blir de nervösa. Man kan inte begära att den engelska rasen av finansvalparna skall känna till att regeringen har ökat momsen så kraftigt. Detta bidrog till en valutaoro hösten 1990, som i sin tur ledde till räntechocken. Det har ytterligare fördjupat kristendensen i ekonomin och lett till ökad arbetslöshet. Det finns fler fel än fördelningsfelet. Strategifel och underskattning av ekonomiskpolitiska problem har lett fram till det dåliga läge vi har i dag. Herr talman! Jag har nu använt lång tid till att kritisera regeringen. Det brukar oppositionen göra. En känd socialdemokratisk ekonom -- det är inte Grassman -- har t.o.m. retoriskt frågat om det finns någon saklig anledning för moderaterna att ställa upp i nästa val. Som vänsterpartist vet jag skillnaden på vänster och höger. Som vänsterpartist vet jag skillnaden på social och nyliberalism. Därför skall jag bruka återstoden av mitt anförande till den andra flanken. Det gör också att Anita Johansson och jag kanske kan bilda en, om än tillfällig, allians. Anita Johansson kanske då i gengäld kan svara mig på frågan vad det är för fel på att slopa grundavdraget för inkomster över 180 000 kr. Herr talman! Ian Wachtmeisters och Bert Karlssons parti Ny demokrati har fått stor uppmärksamhet i media och goda siffror i opinionsundersökningar. Uppmärksamheten har även resulterat i saklig granskning. Ny Demokratis yviga prat har då avslöjats som luft. All högerpopulism har ett gemensamt grundläggande krav -- sänkt skatt. I forna tider fanns skojare som sålde patentmediciner som påstods bota allt från kräfta till gikt. I dag erbjuder högerkrafterna skattesänkningar som patentmedicin för alla sorters samhällsproblem. Det finns inget som det inte är verksamt emot. På samma sätt som med Ny Demokrati måste moderaternas budskap tas på allvar och utsättas för saklig granskning. Till hösten kan reservationerna vara propositioner. Efter en eventuell borgerlig valseger så kommer Carl Bildt att vara med och bilda regering. I sämsta fall med Ny Demokrati som stödparti. I sin skattemotion och reservation nr 1 kräver moderaterna att ''skattetrycket'' skall sänkas med 1 % varje år under 90-talet. Bo Lundgren har redogjort för detta i talarstolen. Man skall börja redan år 1992, och då skall skatten sänkas med 27,5 miljarder? Moderaterna säger att varje hushåll i genomsnitt skall få 7 200 kr. i skattesänkning. Hushållen skall således få 27,5 miljarder att handla för. Det är generöst av ett parti som ständigt talar om stramhet, vikten av låga löner och de allvarliga underskotten i bytesbalansen. Hur går det med underskotten i bytesbalansen om hushållen bestämmer sig för att öka importen med 27,5 miljarder. Hur går det med inflationen om hushållens köpkraft ökar med 27,5 miljarder? Vilka hushåll skall få dela på 27,5 miljarder? Moderaterna säger att de skadligaste skatterna skall sänkas först. Enligt moderat logik är det bl.a. Dessutom vill moderaterna ytterligare sänka marginalskatten för höginkomsttagare. Räknar moderaterna med att skattesänkningar främst skall gå till höginkomsttagare och att de välbeställda hushållen är så kloka att de inte konsumerar utan bara ökar sitt privata sparande? Om inte budgetunderskottet åter skall växa så måste ''valgåvan'' på nära 30 miljarder finansieras med omfattande nedskärningar.

Men moderaterna har å andra sidan inte i klartext angett hur sänkningarna skall finansieras. I sin motion och i reservation 1 anger man i stället fyra fält för finansiering: Herr talman! Borde inte kammaren och väljarna få litet mera precisa upplysningar om moderaternas finansiering? Borde inte kammaren få siffror som säger hur mycket, varifrån och vilka konsekvenser detta får? Då har ju kammaren och väljarna möjlighet att ta ställning på mer rationella grunder. Kanske är moderaternas löften bara blå ballonger, kanske menar de allvar. Oavsett vilket så måste alla tendenser till att driva politik med löftesballonger punkteras. Det är inte bara Bert Karlsson som skall lämna raka besked, utan också alla andra, vare sig det gäller höger-, mitt eller vänsterpartister. I Bo Lundgren har moderaterna en representant med mångårig erfarenhet från skatteutskottet. Han är en erkänt kunnig skattepolitiker. Jag hoppas därför och tror och att Bo Lundgren kan ge besked, kanske redan i replikskiftet i denna debatt. Herr talman! Socialdemokraterna har valt att göra upp med Westerberg i skattepolitiken. Det fanns en möjlighet att i stället bygga en skattepolitik från en bred bas -- en uppgörelse med vänsterpartiet, centerpartiet och miljöpartiet. Jag har personligen lagt ner mycken möda på att finna öppningar till regeringen och förankra kompromissmöjligheter internt inom vänsterpartiet. T.o.m. Åsbrink erkände i en debatt här i kammaren att vänsterpartiet har lagt fram konstruktiva förslag. Men lönen blev klen, eftersom det blev allt uppenbarare att regeringen hade ett huvudspår, folkpartiet, och att man tänkte följa det till varje pris. Genom detta har socialdemokraterna indirekt banat väg för Bildt och Westerberg. Det man själva nu kallar för firma B & W, eller Buller och Bång. Nu kritiserar Allan Larsson borgarnas överbud, och det är bättre sent än aldrig. Men gör det då fullt ut och börja sök ett samarbete med den skattepolitikens breda bas som jag har skisserat. Ett enkelt sätt vore att ta det konstruktiva bud med momssänkning på mat som vänsterpartiet och centerpartiet har enats om. Vänsterpartiet var först med att börja driva detta krav. Nu är det många som driver det. Det kan väl inte vara en masochistisk socialdemokratisk princip att aldrig göra något i skattepolitiken som folk stöder? Kammaren och väljarna väntar på besked om en sådan förändrad sinnesstämning hos socialdemokratin.